Fru talman! Jag kan försäkra Bengt Göransson att vi inom moderata samlingspartiet vill slå vakt om den public service-television som vi har i landet. Vi vill emellertid ha komplement och det är bl.a. det som den här beredningen har handlat om. På sikt vill vi vid sidan av public service-verksamheten ha en så fri konkurrens och etablering som möjligt. I princip skall bara tekniska hinder avgöra. Vi vänder oss därför mot den polisjakt som nu pågår mot Radio Nova i Södermanland med åtal och annat. Med en moderat mediepolitik hade något sådant inte kunnat komma i fråga i Europa, i Sverige, 1991. Det är skam, det är ynkedom att svensk polis griper in mot fria radiostationer. När jag slagits för public service-verksamheten har jag haft en enhällig moderat riksdagsgrupp bakom mig. Det betänkande som vi diskuterar i dag och som grundar sig på den parlamenteriska beredningen har föredragits i vår riksdagsgrupp, förtroenderåd samt i andra demokratiska institutioner. Ingrid Sundberg och jag som har medverkat här har fått en total uppbackning. När nu förhållandena ändrades på grund av Bengt Göransson, så är det han som får ta ansvaret för att det inte längre föreligger någon enighet i de här frågorna. Detta kommer naturligtvis, fru talman, att kasta sin skugga väldigt långt framåt. Det kommer helt enkelt inte gå att träffa några uppgörelser med socialdemokraterna längre. Det har folkpartiet fått erfara i skattefrågorna. Det är möjligt att de får erfara det också på andra områden. Det är uppenbarligen så att det som nu sker helt enkelt innebär att Bengt Göransson inte ställer sig bakom det han sade inledningsvis i sitt anförande, nämligen: ''Jag har respekt för yttrandefriheten och den självständiga människan.'' Men just de människorna, utan att ens bekväma sig med att tala med dem, rensar Bengt

Fru talman! Eftersom jag medverkade i den parlamentariska beredningen och till det resultat som ligger till grund för föreliggande proposition, har jag inga större invändningar att göra mot utbildningsministerns anförande. Det gäller också konstitutionsutskottets betänkande 39 samt yttrandet från kulturutskottet. Vi är alltså i stort sett ense, även om det kostar på för miljöpartiet.

Kulturministern har även visat stor lyhördhet för nybörjare i denna kammare och beaktat vad vi småpartier kunnat föra fram. Han har även ordnat stimulerande träffar i egen regi, jag får väl kalla dem ''Skansenträffar'', och jag beklagar att jag inte kunde delta i den sista. Jag tackar kulturministern!

Fru talman! Anders Björck tar i sitt inlägg upp dels frågan om synen på public service, dels frågan om huruvida man kan träffa uppgörelser med socialdemokraterna. Ja, man kan träffa uppgörelser med socialdemokraterna. När jag uttrycker respekt för andras uppfattningar betyder det inte, vilket Anders Björck emellanåt tycks velat mena, att respekt för andras uppfattningar innebär att man alltid godtar varje uppfattning som andra framför. Jag tillhör dem som har så stor respekt för mina meddebattörers uppfattningar att jag tillmäter dem den substansen att de tål ifrågasättandet och bemötandet. Däremot har jag aldrig försökt att medverka till att de inte skall få säga vad de vill säga. När Anders Björck i sitt första inlägg så starkt attackerade regeringen, och mig speciellt, för frågor om styrelsetillsättningen i Sveriges Radio är detta ett intressant tecken. Det finns anledning att klargöra vad som ligger bakom, den underhandskontakt som jag under helgen tog med partiledarna för att be om nomineringar till de olika styrelserna som regeringen efter detta riksdagsbeslut har att ta ställning till. Då är det rimligt att jag redovisar förutsättningarna. Det är regeringen som utser styrelser. I det sammanhanget har jag sagt, att om det är fyra ordförandeposter -- det förutsätts att Lokalradiobolaget och Krigsradion skall få en gemensam styrelse -- är det rimligt att regeringen och oppositionen delar på posterna. Det blir alltså två poster på var sida. Två ordförandeposter skulle alltså gå till oppositionen. Jag tyckte inte att det var orimligt att en så engagerad och kunnig företrädare för public service-synen på Sveriges Radio som Jan Erik Wikström, som dessutom har varit ordförande i riksradion ganska många år, får ett förnyat mandat. Jag har också tyckt att det är rimligt att ett oppositionsparti som centern, som har stått för en mycket stark folkbildningsambition, erbjuds ett ordförandeskap i utbildningsradion. Inte heller tyckte jag att det var alldeles orimligt att regeringen sade att moderaterna, som ändå har markerat en sådan distans till både radio och TV verksamheten, kanske kan acceptera att låta sig representeras av Jan-Erik Wikström om vilken mycket kan sägas, dock knappast att han är en socialdemokratisk partigängare. Det har jag ännu aldrig hört. Jag tror att man kan betrakta honom som en mycket god företrädare för landets borgerlighet, och jag har svårt att förstå det raseri som man från moderat sida visar, därför att han inte blir sparkad från uppdraget. Däremot är det naturligtvis viktigt att moderaterna som de andra stora oppositionspartierna, har en styrelserepresentation. Jag hoppas att moderaterna är beredda att acceptera en sådan nominering i vilken också ingår en förening av styrelseuppdrag i ett av dotterbolagen och moderbolaget. I övrigt vill jag inte närmare kommentera en styrelsesammansättning som alltjämt diskuteras och som inte har blivit föremål för regeringens beslut. Låt mig säga något om public service-synen. Det är ändå viktigt att klargöra vad jag baserar mig på när jag uttalar en viss tveksamhet till moderaternas resonemang. Det är otvivelaktigt så, att Gunnar Hökmark när han och jag resonerade med Producentföreningen sade att det här inte är något avtal att bry sig om. Det här ändrar vi naturligtvis om vi vinner valet, sade han. Jag råkade i den ovanliga situationen -- som inte helt var utan njutning, det medges -- att få uppträda som advokat för Anders Björck. Jag sade att jag som känner Anders Björck vet att han är en man med substans. Han kommer att stå fast, och jag räknar med att avtal som moderaterna sluter är något som skall respekteras. Men Gunnar Hökmark var långt ute och svajade. Jag har inte blivit lugnare denna morgon när jag läser vad Janerik Larsson i SAF har uttalat. Han säger om radioföretaget att public service-företaget egentligen har ett begränsat uppdrag. Det skall bara göra de program som annars inte skulle produceras av marknaden. Alltså: Sådant som man inte kan göra kommersiellt och tjäna pengar på skall man låta alla skattebetalare vara med och betala, för att på det sättet få mångfald. Detta är alltså ett sätt att utnyttja det gemensamma som något slags källa till finansiering av sådant som man gärna vill ha, men som man själv inte vill betala. Den synen på public service-verksamheten kan i varje fall inte jag dela. Men när jag läser sådant måste jag ställa frågan: Var det måhända så, att Janerik Larsson hade skrivit Gunnar Hökmarks anförande på Producentföreningen, eller är det möjligen så, att Gunnar Hökmark skriver för Janerik Larsson? Detta kan vara ett ämne för uppsökande journalistik.

Herr talman! Bengt Göransson får väl vid lämpligt tillfälle diskutera med Gunnar Hökmark och Janerik Larsson. Jag tänker inte åberopa de många debatter som jag i olika frågor har haft med Bengt Det finns anledning att säga en sak här och nu. Vad som nu händer är att Björn Rosengren kommer att fortsätta som styrelseordförande, trots att alla hans förslag har avvisats. Han kan komma att fortsätta det sabotage mot verksamheten som vi har sett prov på. Lennart Sandgren är ordförande i TV-bolaget -- från företagets begynnelse -- och landshövding i Stockholm. Han har stått emot och slagits för ett självständigt TV-bolag med integritet. Utan att ens fråga honom sparkar Bengt Göransson honom. Sedan försöker Bengt Göransson från denna talarstol säga: Titta, jag har verkligen sett till att Jan-Erik Wikström -- som Bengt Göransson har stor respekt för -- får bli ordförande i det nya ljudradiobolaget. Men så sent som i söndags hade Bengt Göransson bestämt sig för att sparka Jan Erik Wikström. Det var klart, och det var det besked som vi fick. Det skulle vara en helt annan person än Jan-Erik Wikström, en landshövding från ett annat parti, som skulle få den posten. Först i måndags efter en våldsam palaver med partiledare inblandade vek sig Bengt Göransson på den punkten. Detta är sanningen. Och här står Bengt Göransson och försöker att ge oss en annan version här i kammaren. Detta, herr talman, är väl om något ett bevis på att det i fortsättningen inte kan bli några uppgörelser. Vi har stått för våra uppgörelser. Det har kostat på. Det blir en diskussion, och man får ge upp ett och annat. Det är självklart. Men efter det här är det inte möjligt. Vad jag nu har berättat är ju bara en liten del av de interiörer som jag har fått uppleva under den senaste tiden.
Herr talman! De förslag som regeringen lägger fram kan emellanåt bli föremål för diskussioner. De beslut som regeringen fattar på grundval av bedömningarna blir så småningom offentliga. För egen del skall jag inte missunna Anders Björck nöjet att i riksdagens talarstol berätta om vad han har upptäckt i det ena rummet hemligare än det andra. För min del, herr talman, skall jag avstå från att berätta både vad Anders Björck emellanåt har sagt till mig i såväl slutna som öppna rum eller vad andra har sagt om Anders Björck i samma rum.

Herr talman! Den nya TV-kanalen som vi snart skall fatta beslut om, bör självfallet lokaliseras till Linköping. Detta har jag inte motionerat om eftersom jag anser att den tågordning regering och utskott föreslagit beträffande beslut om kanalens lokalisering är riktig. Avsaknaden av motion hindrar mig dock inte från att här och nu dra en lans för Linköping. När det gäller kanalens lokalisering anför utskottet liksom propositionen att det företag som skall få koncession bör lägga sig vinn om att låta olika delar av landet omfattas av programutbudet så att utvecklingen av regional produktion och distribution främjas. Jag delar den uppfattningen. Det är alltså uppenbart att ingen är särskilt intresserad av ytterligare en Stockholmsbaserad TV-kanal. I stället bör man aktivt verka för en decentralisering av TV-mediet genom att dels etablera den tredje markbundna kanalen utanför Stockholmsregionen, dels prioritera ett alternativ där mycket av programproduktionen kan ske utanför Stockholm. Det är min övertygelse att Linköping kommer att kunna erbjuda ett sådant alternativ. Det finns mycket av både programidéer och kompetens ute i landet att ta vara på när det gäller att skapa något som kan bli ''hela landets TV.'' kanalen i Linköping kommer man ifrån de tre storstadsregionerna utan att för den skull tappa närheten. Det är lätt att ta sig till Linköping. Det är också lätt att nå såväl andra delar av landet som stora världen från Linköping. Alla tåg på södra stambanan stannar i Linköping. Vi har också flygförbindelser med både Stockholm och Köpenhamn. Dessutom är Linköping en expansiv och vänlig liten storstad att leva i. Östergötland är händelserikt län. I Linköping växer nu upp ett antal intressanta komponenter för en ny TV-kanal att bygga på och utnyttja. Universitetets U--Link-projekt med kvalificerad fort och vidareutbildning på distans via direktsända TV-föreläsningar är ett exempel. produktionsbolag inkl. OB-buss, studios och redigering för produktion på broadcast-nivå är ett annat exempel. CMS nya hyrstudio på 600 m2 är ett tredje. Dessa exempel tillsammans med en rad andra i kommunen och regionen är viktiga delar i den miljö som behövs för en ny TV-kanal. Till detta kommer att Linköping kan erbjuda kvalificerad utbildning både på den tekniska sidan och på humaniorasidan. Jag behöver bara nämna Tekniska Högskolans inriktning mot data, elektronik och industriell ekonomi liksom kommunikationsforskningen vid Tema-K och kulturvetarlinjen för att ni skall inse vad jag menar. Herr talman! Det nära förestående beslutet om vilken ägargruppering som skall få koncession på den nya TV-kanalen och dess lokalisering är ett utomordentligt viktigt beslut. Den beredningsprocess som föregår beslutet är också viktig. Under den marsch som nu pågår är jag övertygad om att Linköpingsalternativet kommer att dra det längsta strået. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Egentligen vill jag hålla ett försvarstal för public service-tanken, för Sveriges Radio-koncernen står i allmänhetens tjänst. Jag vet att det gagnar både barn och ungdomar. Dagens beslut om radio och TV-politiken skall säkra Sveriges Radio-koncernens resurser så att koncernen skall kunna uppfylla sitt public serviceuppdrag. Speciellt televisionen är i den situationen att konkurrensen med de kommersiella kanalerna trissar upp priserna på åtråvärda sändningar. Dagens beslut är därför mycket viktigt, även om det betyder att vi tvingas släppa in reklam i marksända TV-program. Sveriges Radio behöver mer resurser bl.a. för att kunna erbjuda program till många olika tittarkategorier. I detta sammanhang är det viktigt att återigen betona barns och ungdomars behov av program i samtliga programbolag och särskilt i televisionen. Vi måste se till att inte de unga blir satta åt sidan i konkurrensen mellan de olika TV-kanalerna. Det kan vi göra bättre om det finns resurser. Mot denna bakgrund tillstyrker jag utskottets förslag om utvidgade möjligheter till sändning av sponsrade program i televisionen. Vi har sett konkurrensens baksida i televisionen de senaste åren. Olika programkategorier, däribland utbudet till barn och ungdom, men även andra programkategorier såsom kulturprogram, aktualiteter och samhällsprogram, har fått minska sina kostnader därför att kostnaderna för sportsändningen har ökat markant. Uppgifter har nått mig om att vissa sportsändningar nu blivit tio gånger kostsammare jämfört med tidigare. Skall Sveriges Television kunna hänga med kostar det pengar. Men var går gränsen för hur långt en television i allmänhetens tjänst kan gå utan att public service-uppdraget tunnas ut? Denna diskussion måste vi ständigt hålla levande. Dagens beslut betyder att vi stärker public servicefunktionen och därigenom också barns och ungdomars rätt till ett bra TV-utbud. Herr talman! Det public service-uppdrag som Sveriges Radio och Sveriges Television har innebär ju att alla medborgare, även barnen, skall få ett kvalificerat och mångsidigt utbud av program. Man står i allmänhetens tjänst. Sveriges Television skall också enligt avtalet se till att i programutbudet ta hänsyn till olika förutsättningar hos befolkningen. Kabelbolagen, de kommersiella bolagen, tar däremot inte det ansvar de borde ta för sin stora unga publik; det kan alla vi som har dessa kanaler intyga. De satsar inte på produktion av barn och ungdomsprogram, då det lönar sig bättre att köpa in billigare serier. Just denna brist på bra barnproduktioner i de kommersiella kanalerna gör att Sveriges Television måste vara mycket medvetet om sitt ansvar. Ansvaret blir ju större. Man kan också säga att bra program för barn och ungdomar är ett ypperligt konkurrensmedel för Sveriges Television. Skall man kunna hålla målsättningen att hälften av befolkningen skall välja att titta på våra två allmänna kanaler, måste man erbjuda barn och ungdomar ett bra utbud. Det brukar löna sig för framtiden. Herr talman! Jag vill betona att jag är glad att regeringen, och nu också riksdagen, när det gäller reklamen har haft som ambition att skydda barnen. I propositionen skriver kulturministern att den nya marksända kanalen måste ha ett allsidigt utbud av program, bl.a. skall man tillgodose barns behov av TV-program. Detta är en viktig markering, som jag vill understryka och som nu också riksdagen är beredd att ställa sig bakom. Om något år skall ett nytt avtal mellan staten och Television skrivas. Jag förutsätter att regeringen i det sammanhanget bevakar barns och ungdomars behov. Exempelvis skulle det i samband med att avtal skrivs uttryckligen kunna betonas att televisionen skall ta särskild hänsyn till barns och ungdomars behov av ett eget utbud. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet liberalerna har under ett stort antal år arbetat för en reformering av socialförsäkringssystemen, dels därför att kostnaderna omöjliggjort andra angelägna sociala reformer, dels därför att flera av socialförsäkringssystemen motverkat rehabilitering och inte heller gett incitament till en förbättrad arbetsmiljö. Till vår glädje har vi noterat att allt fler partier insett det angelägna i denna omläggning. Inte minst landets regering såg ut att ha förstått att något måste göras. Våren 1990 fick folkpartiet liberalerna -- i samband med en överenskommelse med regeringen om den ekonomiska stabiliseringspolitiken -- äntligen gehör för ett antal angelägna åtgärder. Bl.a. var vi överens om att arbetsskadeförsäkringen måste reformeras och att en lagfäst sjuklön skulle införas den 1 januari 1990. Vi var också ense om att den s.k. egenavgiften i arbetslöshetsförsäkringen borde höjas. När det gäller dagens ärende, sjuklönen, så förtjänar det verkligen att återvända till historien. Våren 1990 slöts överenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet om sjuklön. I samband med krispaketet hösten 1990 drog regeringen tillbaka sitt löfte. Därefter gjorde socialdemokraterna upp med moderaterna och centern om att sjuklön skulle införas, inte den 1 juli 1991 som folkpartiet och regeringen varit överens om utan den 1 januari 1992. Först skulle ersättningsnivåerna sänkas den 1 mars, och tio månader senare skulle en ny omläggning ske. Om detta var ett sätt att testa försäkringskassornas flexibilitet eller vilket motiv som egentligen fanns har inte blivit riktigt klarlagt. Kaos blev det i alla fall, exakt så som folkpartiet hade varnat för. Har Doris Håvik, som sitter i riksförsäkringsverkets styrelse, någon uppfattning om vad denna karusell kostar i administrationskostnader både på riksförsäkringsverket och på försäkringskassorna? Det skulle vara intressant att få med det i protokollet. Det bör väl också noteras att 2 000 tjänstemän i försäkringskassorna skall fortsätta att betala ut pengar under ytterligare ett halvår i stället för att ägna sig åt arbetet med rehabilitering av långtidssjuka. Herr talman! Folkpartiet liberalerna anser att det bör finnas inslag av självrisk i sjukförsäkringen. Både arbetstagarna och arbetsgivarna måste ges incitament att medverka till sänkta sjuktal. När sjuklön nu äntligen införs får arbetsgivarna bära utgifterna för höga sjuktal. Därmed skapas starka incitament för arbetsmiljöförbättringar och i många fall en ändrad arbetsorganisation i företagen. De sänkta ersättningarna är en självrisk som innebär att det alltid är mer lönsamt att gå till arbetet. Självfallet skall kroniker och andra som ofta är sjuka kunna undantas. De måste ges ett skydd så att de inte drabbas på ett orimligt sätt. Herr talman! Det är bra att socialdemokraterna nu inser att något måste göras. Men jag beklagar de två omläggningarna som måste göras inom så kort tid som tio månader. Hela paketet av insatser inom sjukförsäkringsområdet -- sänkta ersättningsnivåer, sjuklön, ökad och snabbare rehabilitering av långtidssjuka samt förändringar i arbetsskadeförsäkringen -- är insatser som är nödvändiga för att skapa ett bättre socialförsäkringssystem som stimulerar arbetsmiljöinsatser och arbetslinjen. Att helheten faller samman därför att regeringen inte orkar stå emot LO är bara att beklaga. Arbetsskadeförsäkringen är en avgörande länk för att hela omläggningen av socialförsäkringssystemen skall få effekt. Jag väntar med intresse på socialministerns målsättning att göra en översyn av arbetsskadeförsäkringens praxis. Denna utredning skulle tillsättas före valet, och vi hoppas att det blir så. Ännu vet vi ingenting om det. Herr talman! När socialdemokraterna nu äntligen kommit till skott med sjuklönen finns det dock ett antal avvikande synpunkter från folkpartiet liberalerna. I reservation 3 påpekar folkpartiet att parterna på arbetsmarknaden måste anpassa sina avtal till riksdagens beslut om nivåer i sjuklönen. Om detta inte sker avser regeringen att lägga fram förslag om att sjuklönen upphävs. Vi finner det rimligare att sjuklöneavgifterna differentieras så som sjuklönekommittén har föreslagit. Vi påpekar också, tillsammans med moderaterna, att karensdagar borde övervägas i stället för de tre lågkompensationsdagarna. Vi tror att tiden nu är mogen för karensdagar, inte minst därför att Metall uttalat sig för detta. Det borde då vara möjligt att samtidigt lägga om arbetsskadeförsäkringen. I reservation 7 påpekar vi att sjuklön inte bör utbetalas vid vistelse utomlands i större utsträckning än för närvarande. Gullan Lindblad har talat om varför, nämligen att det är svårt att kontrollera människor som inte finns hemma i Sverige. Det är också orimligt att sjuklön skall utges när inte sjukpenning kommer att utges i samma omfattning. Införandet av sjuklön innebär, som jag tidigare sagt, incitament för att minska sjukfrånvaron, förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen. Men detta får inte innebära att de små arbetsgivarna slås ut om några av de anställda ofta är sjuka. Det är därför rimligt att de får en möjlighet att återförsäkra sig för alltför stor risk. Vi föreslår att företag med upp till 15 anställda får denna möjlighet. I majoritetens förslag är antalet satt endast till 10 heltidsanställda. Vi ser det också som rimligt att avgiften till sjukförsäkringen verkligen blir kostnadsneutral. Det är därför av vikt att man med största uppmärksamhet följer utvecklingen. Herr talman! I riksdagens beslut om rehabilitering fanns en betydande enighet om arbetsgivarnas ansvar för att en rehabiliteringsplan utarbetades efter fyra veckors sjukfrånvaro. Vi finner att detta är en bra modell för att snabbt få vetskap om vilka som behöver hjälp för att återkomma i arbete. I konsekvens med detta anser vi att arbetsgivarens rapporteringsskyldighet av de korta sjukfallen inte är nödvändig. För att tillgodose andra krav på information kan stickprov göras eller andra undersökningar av AKU-modell. Införandet av sjuklön innebär att arbetsgivarna åläggs administrationen av de korta sjukfallen. Det är därför inte rimligt att också lägga på dem en rapporteringsplikt som vare sig fungerar eller är till glädje för någon. Herr talman! Sjuklönereformen öppnar vägar för att gå vidare med förenklad sjukadministration. Folkpartiet liberalerna anser därför att systemet med arbetsgivarinträde efter sjuklöneperiodens utgång skall uppmuntras. Vi anser också att ersättning vid sjukpenning inte skall beräknas på anställningsförmåner som inte går förlorade vid sjukdom. Vi begär också ett förslag från regeringen på ett slopande av SGI anmälan. Detta medför en ytterligare administrativ besparing och bör därför genomföras. Herr talman! Sjuklönereformen rymmer stora administrativa vinster. Den ger också, som jag tidigare sagt, betydande incitament för arbetsgivarna att ta tag i dålig arbetsmiljö och dålig arbetsorganisation. Detta kommer att vara till stor glädje för de anställda. Dessutom bör påpekas att de små arbetsgivarna nu slipper att betala sjukfrånvaron för de stora arbetsgivarnas sämre arbetsmiljö. Detta är ett rättvisekrav som inte bör negligeras. I sjuklöneförslaget finns ett antal skyddsfaktorer inskrivna som folkpartiet liberalerna hälsar med tillfredsställelse. Det gäller inte minst möjligheterna för kroniker att fortfarande få sin ersättning från försäkringskassan. Det är viktigt att man även löser frågan om sjuklönegaranti för dem som inte kommer överens med arbetsgivarna. Avslutningsvis, herr talman, noterar folkpartiet liberalerna med tillfredsställelse att regeringen på en punkt står fast vid sin överenskommelse, nämligen att den särskilda löneskatten skall sänkas. Ett enhälligt utskott ställer sig bakom folkpartiet liberalernas förslag i den delen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 8 och 9. Vi står självfallet bakom övriga reservationer som folkpartiet liberalerna fogat till betänkandet. I övrigt yrkar jag med samma synpunkter som Gullan Lindblad bifall till övriga delar av sjuklöneförslaget.

Herr talman! Riksdagen har under denna vår fattat flera långtgående beslut som gäller förändringar i vårt socialförsäkringssystem. Den sänkta kompensationsnivån i sjukersättningen har givit effekter när det gäller att förbättra folkhälsan, och rehabiliteringspenningen skall förhoppningsvis ge flera sjuka möjlighet att återgå till arbetet. Nu återstår införandet av sjuklönen, ett förslag som först presenterades i början av 80-talet i sjukpenningkommitténs betänkande. Tyvärr kom genom regeringsskiftet 1982 inte detta förslag att tas upp som ett regeringsförslag. Genom skatteuppgörelsen aktiverades så förslaget och är nu klart för beslut i riksdagen, vilket vi välkomnar. Folkpartiet har genom Sigge Godin beskrivit gången av svek och brutna löften i samband med skatteomläggningsförslaget. Naturligtvis tycker även vi från de övriga partierna, som anser sjuklönen vara ett bra förslag, att sjuklönen redan nu borde ha varit genomförd. Ett har vi väl lärt oss av denna långslitna debatt med beskyllningar om svek i skattereformens kölvatten: Lita inte på någon politisk motståndare. Detta kan verifieras av folkpartiet liberalerna som trots detta fortsatt med uppgörelser i andra frågor. Äntligen ligger förslaget på riksdagens bord. Centerpartiet ställer sig bakom förslaget, men vi har dock några reservationer som bifogats betänkandet. Jag vill något närmare ge centerns förklaring till varför vi inte till fullo kan acceptera detta förslag. När det gäller sjukdomsfall som återkommer med täta intervall anser vi det rimligt att se över sammanläggningsreglerna även med anledning av införandet av sjuklön. Det är inte rimligt att arbetsgivaren skall utge sjuklön vid täta sjukdomsfall inom en tjugodagarsperiod. Detta borde åvila försäkringskassan. Tyvärr hänvisar utskottet bara till den utredning som skall se över sammanläggningsreglerna med anledning av den sänkta kompensationsgraden i sjukersättningen. Rimligtvis borde även sjuklönen finnas med i detta sammanhang. Det är bara att beklaga att utskottet inte tog fasta på vårt och moderaternas motionsförslag med syfte att införa en sammanläggningsregel. I dag äger man vid utlandsvistelse inte rätt att erhålla sjukersättning om man inte vistas i ett konventionsland. När sjuklönen införs kommer denna regel att försvinna. Skälet till detta är inte närmare angett vare sig i propositionen eller betänkandet. Nu kan det vara ett lämpligt tillfälle att få svar på frågan om vad som inträffat som nu gör denna regel överflödig. Har kontrollmöjligheterna ökat vid utlandsvistelse, eller är det så att regeringen tänker sig att arbetsgivaren skall åka ut och se hur den anställde mår när ett sjukfall anmäls? Vad svarar Doris Håvik på detta? Centerpartiet tycker att det hade varit skäligt att behålla nuvarande regler. När det gäller möjligheten att teckna försäkring för företagare har vi inte från oppositionen kunnat acceptera den gräns som utskottet antagit. Vårt förslag om 15 anställda, motsvarande en lönesumma på 90 basbelopp, skulle ge flera företag denna möjlighet. Tyvärr vill utskottet inte gå med på detta. Eftersom denna försäkring skall bekostas med en avgift borde det inte ha vållat några svårigheter för majoriteten att acceptera förslaget. Vi får väl anledning att återkomma till detta förslag längre fram. Det är dock bra att regeringen tagit fasta på vårt förslag att värna de små företagen med detta skydd. Centerpartiet har accepterat förslaget till rapportering av sjukfallen till försäkringskassan. Vi har gjort det i avvaktan på att den tillfälliga föräldrapenningen kan utges, möjligtvis genom ett arbetsgivarinträde. I annat fall kommer det att bli möjligt att utnyttja både sjuklön och tillfällig föräldrapenning. Även om detta inte borde förekomma vet vi att det alltid finns människor som felaktigt utnyttjar välfärdssystem. När frågan om sjukfallsrapportering för att följa sjukfallsutvecklingen och möta möjligheten att utnyttja sjuklönesystemet felaktigt har lösts, anser vi från centerns sida att arbetsgivaren skall avlastas onödiga rapporteringar. Med det nu liggande förslaget kan ny teknik användas för att underlätta försäkringskassans arbete. Det har framkommit viss oro för att småbarnsföräldrarna kommer att bli förlorare på arbetsmarknaden när de stora förändringarna genomförs med lägre kompensationsnivå i sjukersättningen och sjuklönen. Om det blir fallet måste naturligtvis åtgärder vidtas för att förhindra en sådan utveckling. Redan i dag kan främst kvinnor med småbarn eller i fertil ålder känna att de inte är attraktiva på arbetsmarknaden. Även dessa förhållanden måste följas för att försäkra småbarnsföräldrar jämlikhet på arbetsmarknaden. Sjuklönen innebär ett kostnadövertagande för arbetsgivaren. Kostnadsneutralitet måste eftersträvas, och det har även regeringen slagit fast i förslaget till sjuklön. Vi anser från oppositionen att detta verkligen måste följas upp. Det innebär naturligtvis vissa svårigheter att avgöra utfallet av sjuklönen. Det är ett skäl till att centern anser att rapportering av sjukfallen skall ske. Det styrker arbetsgivarens krav på lägre arbetsgivaravgifter om han kan bevisa att kostnaderna blir högre än den sänkning av arbetsgivaravgiften som är beslutad. Differentiering av arbetsgivaravgifterna skall ju utredas, och då måste detta också tas upp. Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten har tidigare inneburit att viss överkompensation kunnat ske. Genom införandet av lägre kompensationsgrad i sjukersättnignen har en viss förbättring skett. Centern har i en reservation understrukit vikten av att förmåner i fortsättningen inte skall överstiga de förmåner man erhåller när man deltar i arbetslivet. Detta gäller i hög grad nu när avtal skall träffas som styr ersättningen via sjuklön. Kan detta inte ske med de förutsättningar som betänkandet föreslår, kommer svårigheter att genomföra förslaget att uppstå. Socialministern har i propositionen gått väldigt långt genom att föreslå att i så fall dra tillbaka förslaget. Utskottet mildrar dock detta genom att i stället föreslå att ikraftträdandet skjuts på framtiden. Om arbetsgivaren då själv får stå för hela den ökade kostnaden borde det vara svårt att sluta avtal som medger kompensation utöver den som föreslås i betänkandet. I våra grannländer har sjuklönen varit genomförd under ett stort antal år. I Norge kräver LO att antalet veckor med sjuklön skall utökas. Genom sjuklönen ökas arbetsgivarens ansvar för en förbättring av arbetsmiljön. Intresset för de anställdas hälsa måste öka, och åtgärder för att förbättra situationen på arbetsplatsen blir resultatet. En minskad administration hos försäkringskasan blir följden, och för första gången skapas nu ett klart samband för arbetsgivaren när det gäller hälsoläget på arbetsplatsen och de kostnader som uppstår vid hög sjukfrånvaro. Om detta samband funnits tidigare hade många sjukfall kunnat förebyggas och många förtidspensionerade ha varit i arbete. Centerpartiet anser detta vara ett bra förslag som kommer att ändra arbetsgivarens ansvar för de anställda. Det gäller i hög grad de stora arbetsplaterna där man i dag räknar med en 25 procentig sjukfrånvaro. Jag är helt övertygad om att detta inte kommer att vara lika självklart längre. Stora vinster finns att hämta både mänskligt och ekonomiskt om arbetsgivaren får ett ökat intresse och ansvar för arbetstagarens situation. Nu återstår bara arbetsskadeförsäkringens reformering. Med hänsyn till kammarens arbetssituation yrkar jag inte bifall till någon reservation. Men centerpartiet stöder naturligtvis alla de reservationer vi bifogat till betänkandet om sjuklön.

Herr talman! Självfallet tror jag inte att alla arbetsgivare är bovar och skurkar som skulle ha ett särskilt ont öga till människor med handikapp. Jag tror visst att företagare i allmänhet är förnuftiga människor. Framför allt tror jag att de har en god ekonomisk insikt och att de hela tiden arbetar utifrån sitt företags ekonomiska bästa. Det är i den situationen som jag är oroad för att arbetsgivaren kommer att sortera sin arbetskraft på ett annat sätt än vad han gör i dag, eftersom arbetsgivaren med arbetsgivarperioden direkt ser kopplingen mellan individen och ökade sjukdomskostnader i företaget. Då ser arbetsgivaren att om det gäller att spara pengar gör man den största förtjänsten på att inte anställa människor med stor sjuklighet. Det är för att jag tilltror att arbetsgivarna att kunna göra ekonomiska bedömningar som jag hyser den här oron. När det gäller den norska arbetsgivarperioden, som Sigge Godin hänvisar till, har jag tänkt att få använda någon senare replik till att utveckla det ämnet mera. Det norska systemet går inte direkt att jämföra med det svenska. När man införde det i Norge innebar det, med utgångspunkt i hur sjukförsäkringen såg ut där då, en reell förbättring för många människor. Det var en avsevärd skillnad, om man jämför med det svenska systemet.

Herr talman! Också Sigge Godin brukar ju vara påläst här i kammaren, men nu utgår han nog från att jag inte har läst på om det norska försöket med arbetsgivarperiod. Han vill påstå att man skulle ha särskilt goda erfarenheter av detta i Norge. Det finns en utvärdering av det norska försöket, och den har gjorts av TCO. Den utvärderingen visar klart att arbetsgivarperioden inte har haft den minsta effekt på arbetsgivarnas vilja att förbättra arbetsmiljöerna och inte heller har haft den minsta effekt på sjuktalen. I Norge för man nu precis samma debatt som man för här i Sverige om vad man skall göra för att få ned de höga sjuktalen. Jag tycker att Sigge Godin skall läsa denna utvärdering innan han uttalar sig positivt om det norska försöket.

Herr talman! Jag har anmält ett kort anförande. Jag vill i första hand beröra miljöpartiets reservationer. Alla utom en av dessa har avgivits tillsammans med andra partier. Vi vill ha en uppföljning av sjuklönesystemet. Vi vill verkligen att man skall göra en ordentlig utvärdering av hur det påverkar vilka människor som blir anställda och hur det påverkar bl.a. handikappade, personer med många och långa sjukperioder, invandrare osv. Vi tror att vi har sänkt ohälsotalet genom det nya sjukförsäkringssystemet, men det är litet för tidigt att konstatera det, eftersom man inte vet om det blir ett utökat antal arbetsskador och ett större antal förtidspensioneringar och långtidssjukskrivningar. Detta hör ihop med frågan om en utvärdering av arbetsgivarperioden. Denna fråga behandlas i reservation 2. Jag yrkar också bifall till reservation nr 5, som behandlar frågan om en sammanläggningsregel. Vi menar att det är viktigt att korta, täta sjukfall räknas samman, så att det blir en enhetlighet i systemet. Frågan om försäkring för små företag behandlas i reservation nr 8 . Vi anser att avgränsningen av de företag som skall få teckna den aktuella försäkringen skall göras på en något högre nivå än vid 10 anställda och har begärt att gränsen skall ligga vid 15 anställda. Jag menar att vi annars kan få en inkörsport till privata försäkringar. Om så visar sig bli fallet, får vi ta ny ställning i framtiden. Vi anser att det är viktigt att en rapporteringsskyldighet bibehålls även för korta sjukperioder. Försäkringskassan har huvudansvaret för rehabiliteringen, och då är det viktigt att man snabbt kan se var det förekommer täta sjukdomsfall. Detta gäller även för en så kort tidsperiod som tre månader. Då kan man snabbt begära att arbetsgivaren skall göra en utredning. Detta hör samman med rehabiliteringen och underlättar försäkringskassans överblick. Jag vill vidare replikera till Sigge Godin, som menade att tiden är mogen för karensdagar. Dels strider det mot en ILO-konvention, som säger att man skall ha minst 65 % lön varje dag då man är sjukskriven, dels blir det kanske litet för förmånligt för arbetsgivarna. Man har först fått ersättning för sjuklönen för de första 14 dagarna, men skall sedan slippa denna under de första tre dagarna eller däromkring. Jag ställer mig mycket tveksam till det. Vi vet dessutom att med den högre arbetslöshet som är på väg här i Sverige försvinner en del sjukskrivningar. Vilka är det som först blir arbetslösa? Jo, det är de som inte får anställning därför att de har småbarn, det är handikappade och invandrare eller personer med ofta återkommande sjukperioder. Vi i Sverige arbetar mer än alla andra människor i industriländerna, och det beror på att vi i dag har många kategorier i arbete som i andra länder inte är det. Även människor med täta sjukskrivningar och handikappade har arbete i Sverige. Genom att man i Sverige har haft så låg arbetslöshet, vilket vi i miljöpartiet tycker är förnämligt, har dessa människor haft arbete. Detta ökar naturligtvis sjukskrivningsfrekvensen, samtidigt som det minskar arbetslösheten, och detta måste man ta hänsyn till.

Herr talman! Bara en kort replik till Ragnhild Pohanka. Vi är överens om att denna reform skall vara kostnadsneutral. Arbetsgivarna skall inte roffa åt sig några förtjänster på karensdagar. Man tycker ändå inom Metall att det är ganska bra med övergången till den nya ordningen. Självfallet innebär detta också att arbetsskadeförsäkringen måste lyftas ut ur sjukförsäkringen. Det är riktigt att man annars kolliderar med ILO-konventionen. Vi har den målsättningen att göra något åt förhållandena. Vi behöver inte vara oense om på vilket sätt detta skall ske. Det skall vara kostnadsneutralt, och om man gör något åt arbetsskadeförsäkringen kan man använda karensdagar likaväl som en sänkning av ersättningsnivån.

Herr talman! Utskottets ordförande har ju gett en ordentlig historieskrivning bakåt. Det hade kanske varit bättre om hon något mera hunnit med vissa av våra reservationer. Jag skall återknyta något till vad utskottets ordförande sade. Frågan om en sjuklöneperiod kom inte upp första gången 1972. Jag vet inte om någon av oss påstod detta. Personligen sade jag att i betänkandet från 1981/82 föreslog sjukpenningkommittén en lagstadgad rätt till sjuklön. Det är tämligen viktigt att arbetsgivarna är med på galoppen om en sjuklöneperiod. Ordföranden sade själv att 1970, tydligen när historien började, var arbetsgivarna emot förslaget. När förslaget lades 1982 var socialdemokraterna emot det. Även om vissa av de borgerliga partierna sedan dess vid upprepade tillfällen har lagt fram förslaget har de naturligtvis inte fått någon respons förrän nu 1990. Så är vår historieskrivning. Jag tyckte mig ana av utskottets ordförande att socialministern skulle straffa hela arbetsgivarkollektivet om någon lade sig på en högre nivå. Vi har i utskottet skrivit att vi är överens om att kompensationsnivån skall vara densamma för olika grupper på arbetsmarknaden. Utskottet förutsätter att regeringen om så, mot förmodan, inte skulle bli fallet återkommer till riksdagen med förslag till lämpliga åtgärder. Jag hoppas att jag kan tolka utskottets ordförande så att socialministern ändå kommer tillbaka till riksdagen med förslag innan hon försöker utföra något slags bestraffningsåtgärd gentemot arbetsgivarna. Jag vill bemöta ordföranden på en punkt, nämligen att vi moderater bara skulle vara intresserade av arbetsgivarna. I början av mitt anförande sade jag att reformen innebär främst att arbetsgivaren genom en sjuklöneperiod ges ett ökat incitament att utforma arbetsmiljön så att sjukdomar och skador förebyggs i största möjliga utsträckning. Det är naturligtvis grunden för den reform som vi är överens om i mycket stor utsträckning. Självfallet vill vi inte springa ifrån att arbetsgivaren skall ha ett ansvar. Men vi måste också värna om de små företagens möjligheter att över huvud taget klara av reformen. Det gäller små företag med små resurser och som inte har någon personalavdelning osv. till förfogande. Det är viktigt att de har en försäkringsmöjlighet att klara reformen. Det är det vår omtanke gäller. Vi är beroende av de små företagen för hela vår välfärd inte minst när det gäller socialförsäkringssystemet.
Herr talman! Doris Håvik kanske har läst utskottsbetänkandet. Där börjar historiebeskrivningen med 1981 års sjukpenningkommitté. Det fanns ingenting i utskottets behandling där Doris Håvik krävde att man skulle gå tillbaka till 1970-talet. Det är kanske där som detta har framkommit. Jag tycker precis som Gullan Lindblad att det inte är det som har varit som är viktigt utan att det är framtiden som är viktig. Vi fattar i dag ett beslut som ger möjligheter att ändra på nuvarande förhållanden som vi har varit kritiska till. Jag tycker att det är att inte ha lyssnat på oss när vi har debatterat när man beskyller oss för att inte ta hänsyn till arbetstagarens situation. De gånger vi har krävt sjuklön -- det har varit debatt många gånger om den frågan -- har det varit av den anledningen att det skulle kunna skapas en bättre situation och bättre arbetsmiljö. Även i dag har vi i våra anföranden krävt sjuklön. Vi är tacksamma för att den nu skall komma just för att den skall göra arbetsmiljön bättre och skapa en bättre arbetssituation. Det är illa om utskottets ordförande inte lyssnar bättre på sina ledamöter i utskottet. Jag ställde en fråga som kanske var en bagatell i det här sammanhanget. Frågan berörde de konventionsländer där vi i dag får sjukpenning när vi är sjuka men inte i övriga länder. Med det nuvarande förslaget får man sjuklön från första dagen oavsett vilket land man befinner sig i. Kommer det då vara så att i ett ickekonventionsland får man sjuklön i 14 dagar och därefter ingen sjukpenning? Det är ett förhållande som är ganska anmärkningsvärt. Det hade varit bättre att gå på vårt och moderaternas förslag att ha kvar konventionsländerna och i de fall förhållandena ändras skulle ett fullständigt beslut fattas som gällde både sjuklön och sjukersättning. Det gör inte situationen bättre att utskottet sedan hänvisar till EG och EFTA-länder och att där så småningom skulle göras ändringar. Det tyder på att detta är en fråga som regeringen och utskottets majoritet inte riktigt har satt sig in i. Jag vill inte heller motsätta mig -- det kanske inte står direkt skrivet i utskottsbetänkandet -- att reformen följs upp, särskilt med hänsyn till arbetstagarnas situation. Det är väl bara att beklaga om detta fattas i utskottskrivningarna. Det har varit bråttom med denna fråga. Det hade kanske behövts litet mera tid för sådana skrivningar. Det fanns inte heller så mycket mer i propositionsförslaget. Det är ingen som kan tvivla på att vi har ett stort intresse för att få en bra arbetsmiljö. Det är därför vi kräver att arbetsskadeförsäkringen skall reformeras.